Herr talman! Eftersom herr Burenstam Linders partiordförande utpekats som finansminister och herr Burenstam Linder som industriminister i den regering som den borgerliga oppositionen fortfarande hoppas på, ber jag om herrar Löfgrens och Kristianssons i Harplinge överseende med att jag börjar med herr Burenstam Linder. Oavsett om vi diskuterar ekonomisk politik på Luciadagen eller om det sker på någon annan av årets dagar beskriver alltid herr Burenstam Linder den ekonomi situationen i mörka färger. Om herr Burenstam Linder kallar AMS för arvtant, skulle jag vilja säga att herr Burenstam Linder sannerligen inte är någon ljusets riddarvakt när det gäller att någorlunda objektivt söka beskriva det ekonomiska läget. Herr Burenstam Linder har i dag sagt, vilket han tidigare också gjort, att den konjunkturnedgång som vi har här i landet kunde ges beteckningen ”Made in Sweden”. Jag är ganska förvånad över att herr Burenstam Linder inte har tagit del av konjunkturinsitutets rapport, där man s. 136 kan inhämta uppgifter om situationen i andra länder när det gäller industriproduktion och sysselsättning. Vi har haft en investeringsökning inom svensk industri som inte särskilt många andra länder kan uppvisa någon motsvarighet till under den här tiden. Att andra länder har kunnat uppvisa en ökning av bruttonationalprodukten har i stor utsträckning berott på att man där har haft en högre efterfrågan vad beträffar den privata konsumtionen än vi har haft i vårt land. Vi har ett decentraliserat beslutsfattande i det här landet. Hushållen bestämmer över sina disponibla inkomster hur mycket man kan spara och hur mycket man skall använda för konsumtion. Det är väl allmänt bekant att vi under fjolåret hade ett fördubblat hushållssparande jämfört med tidigare år.

Vi har däremot haft en dämpning av bostadsbyggandet, men jag vill trösta herr Werner i Tyresö när han är bekymrad över miljonprogrammet. Bostadsstyrelsen har ännu inte gripits av samma oro. Där tror man att det skall finnas goda möjligheter att bygga en miljon lägenheter under tioårsperioden 1965 1974. Herr Burenstam Linder kom in på skillnaden mellan selektiva och generella åtgärder. Jag lyssnade på den TV-debatt som sändes från Umeå i förrgår kväll. Där förekom vissa filminslag, bl.a. fick man se kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, Sigvard Sundström, som var oroad över sysselsättningen i sin kommun. Efter det filminslaget går herr Burenstam Linder in i diskussionen och säger: Om vi skulle slippa höjningen av löneskatten blir det ökade sysselsättningsmöjligheter och möjligheter att få någon del av nyetablerade industrier — också för en sådan kommun som Arjeplog, menade han väl. Jag tror, herr Burenstam Linder, att ni är skyldig såväl herr Sigvard Sundström som alla andra en förklaring.

Tror inte herr Burenstam Linder att det måste vara en bättre väg, att samhället har resurser och kan sätta in de ur herr Burenstam Linders synpunkt nästan förhatliga selektiva åtgärderna — genom lokaliseringsstöd i form av lån och bidrag och det ytterligare stöd som kan utgå i det inre stödområdet — än att arbetsgivaravgiften inte höjs? Det kan ändå inte gå att övertyga en kommunstyrelseordförande i Norrlands inland om att hans kommun skulle komma i en bättre situation med användande av herr Burenstam Linders och de andra borgerligas recept. Herr Burenstam Linder säger att vi sprider favörer ojämnt. Han upprepar inte i dag det han sade den 8 november i år — att vi har kommit in i ett system där det är de sluga och inte de svaga som får hjälp av samhället — men det var någonting i den vägen som han även i dag menade. Kan det vara någon mening, säger herr Burenstam Linder — nu använder jag hans ord — att langa i väg flera hundra miljoner kronor genom att bevilja investeringsavdrag vid inköp av maskiner och inventarier? Jag vänder mig mot uttrycket ”langa i väg”. Herr Burenstam Linder sade att investeringarna skulle ha kommit till stånd i alla fall. Om ni har någon omsorg om utvecklingen i vårt land vore det i dag ändå inte naturligare att ni gick ut och talade om att effekten av de förlängda och nu höjda investeringsavdragen för maskiner betyder utomordentligt gynnsamma möjligheter för företagen att investera nu? Vi har bedömt den effekten totalt till ca 1 miljard kronor, om alla kan och vill utnyttja möjligheten, och det är en betydande förmån. Åtgärden att höja avdraget får anses försvarlig, därför att vi gemensamt bedömt investeringsutvecklingen inom industrin som så strategisk att vi vill ha effekten nu. Gå ut och informera om det här gynnsamma läget i stället för att mana fram katastrofstämningar och framhålla arbetsgivaravgiften som något både onödigt och illasinnat! Är det inte klokare att beskriva den som ett alternativ till en okontrollerad löneglidning med dess negativa verkningar för den solidariska lönepolitiken? Vi kan inte ställa ut så enorma växlar på framtiden som man gör från borgerligt håll, men vi är också beredda att finanspolitiskt försvara skattereformen från i våras. Vi måste likaså ta ansvar för en budget för 1973/74, men vi kan visa på den ådagalagda viljan att inom de gränser som är rimliga stimulera fram investeringar — och jag tror det är dags att ni också, i vårt gemensamma intresse, lägger ned kampen mot arbetsgivaravgiften! Om jag sedan skulle övergå till det som representanterna för mittenpartierna här anförde vill jag först vända mig till herr Kristiansson i Harplinge. Han gör samma misstag i år som han gjorde i fjol höst vid den här tiden när han säger att regeringen kommer sent och att åtgärderna sätts in för sent. Herr Kristiansson i Harplinge måste väl ändå ha konstaterat att propositionen 125 gäller utgifter på tilläggsstat 1 och att regeringen här äskar medel för åtgärder som i stor utsträckning redan har satts in men även för ytterligare åtgärder. I konjunkturinstitutets höstrapport finns ett ekonomiskt kalendarium — det börjar på s. 149. Jag ber såväl herr Kristiansson i Harplinge som herr Löfgren som var inne på samma tema att noggrant läsa detta kalendarium över åtgärder som vidtogs redan innan höstsessionen började. Sedan talade herr Kristiansson om sysselsättningss AMS: statistik. I andra sammanhang brukar ni stödja er på AKU undersökningarna.

Jag delar den uppfattningen. Jag skulle kunna göra en uppräkning av de konjunkturbedömningar som ni har gjort och där ni ändrat er från våren 1971, hösten 1971 och våren 1972. Herr Löfgren framhåller att en stram kreditpolitik inte får tjäna som konjunkturregulator och att det som tidigare har skett inte får upprepas, om jag förstod herr Löfgren rätt. Då återstår inte särskilt mycket annat än finanspolitiken, herr Löfgren! Herr Löfgren talade också om stabiliseringskonferenser. Från denna talarstol har jag inte någon gång tidigare åberopat Svenska Dagbladet, men för någon månad sedan läste jag Waldemarsons ”Politiskt perspektiv”. Han återgav där något som Churchill en gång sagt. Jag har aldrig heller åberopat Churchill, men nu skall jag göra det. Han sade: ”Politikerna, säger man, borde träffas och komma överens om en gemensam politik.

Här ställer sig centern plötsligt på moderaternas ståndpunkt, och det är synnerligen överraskande för mig. Är det herr Kristianssons egen mening eller är det en mening som finns hos mittenpartierna i stort eller i varje fall inom centerpartiet? Herr Werner i Tyresö upprepar resonemanget om de förhållanden som påverkar konjunkturerna och säger att det är det kapitalistiska systemet som är roten till allt ont. Jag tror att herr Werner är så realistisk att han inser att en övergång från det system som vi för närvarande har till någon form av statskapitalism inte gärna kan komma i fråga under den närmaste vintern för att lösa de akuta sysselsättningsproblem vi nu har. Och även om vi skulle ha ett annat ekonomiskt system här i landet är vi ändå i så stor utsträckning beroende av våra handelspartners i andra länder att det inte skulle vara möjligt att med ett annat system undvika de växlingar i konjunkturerna som finns och som alltid kommer att finnas. Jag sade inledningsvis att herr Burenstam Linder alltid målar i svart. Men om man ser utvecklingen under den här konjunkturnedgången i ljuset av våra långsiktiga målsättningar i den ekonomiska politiken, finner man att bilden sannerligen inte är så mörk. Det finns mörka inslag, det skall jag erkänna: vi hade för låg tillväxt av våra gemensamma resurser 1971 och också 1972. Delvis har väl det samband med hur vi räknar produktivitetsförbättringen inom olika länder. Vi har haft en hög arbetslöshet — visserligen inte sådan att vi riskerat komma upp i siffror som är de normala t.ex. i Storbritannien och Förenta staterna, men efter våra förhållanden hög, alltför hög. Det har varit många och delvis nya faktorer som har medverkat till den här höga arbetslösheten, men vi har satsat hårdare än någonsin på att hålla sysselsättningen uppe. Men, herr Burenstam Linder, skulle vi inte kunna vara överens om en hel del ljusa inslag? Vad var det som skedde inför valrörelsen 1970? Då var faktiskt valutareserven det stora slagnumret. Bildligt talat slet ni ju nästan statistiksiffrorna ur händerna på dem som producerade dem, för att kunna visa hur illa ställt det var. Hur har det gått sedan? Vid årsskiftet 1970—1971 var valutareserven 4,3 miljarder, vid årsskiftet 1971—1972 var den 5,5 miljarder, och nu i oktober var den 7,3 miljarder, vilket torde vara den högsta siffra som vi någonsin har haft. Orsaken är främst en förbättrad handelsbalans. Den gav 1971 ett överskott på 2 000 miljoner kronor, och handelsbalansen för januari-september har gett ett överskott på 1 900 miljoner. Vi kan räkna med att vi även det här året kommer att kunna ha ett överskott i vår bytesbalans på ungefär 400 miljoner kronor. Men vad var det då som skedde 1970? Jo, en betydande del av den borgerliga kampanjen gick ut på att förklara Sverige bankrutt. Valutareserven stod i förgrunden i debatten, och i det läge med internationell valutaoro som då rådde drog man sig inte — trots att en dåvarande partiledare tillhörde fullmäktige i riksbanken — för att gå ut och tala om riskerna för den svenska kronans värde. En professor, som reservanterna även nu åberopar, var långt ute i de här resonemangen rörande valutarisk och faran med att satsa på utjämningsexperiment, som han sade. Men han brukar ju också, när han ställs mot väggen, allt som oftast säga: ”Jag är icke politiker, jag tar inte något politiskt ansvar.” Valutareserven har alltså successivt förstärkts, och det har varit möjligt för oss att inte dras in i två svåra internationella valutakriser. Men jag kan inte dela den meningen som i de yttersta av dessa dagar har skymtat, att valutareserven nu inte skulle vara intressant längre. För vad kan mycket lätt hända? Jo, jag tror det är sannolikt att vi kommer att få en ganska avsevärd ökning av den privata konsumtionen; jag är inte så tveksam på den punkten som herr Löfgren var. Det kommer att påverka importen, men det kommer också att betyda att vi här i landet förbrukar varor som vi i annat fall skulle kunna exportera, och då kommer det ganska snart att inträffa saker och ting med valutareserven. Ingen kan väl heller hävda att vårt allmänna konkurrensläge skulle ha försämrats. Även våra konkurrentländer har haft sina lönerörelser, och dessa har inte sällan varit mer expansiva än vår lönerörelse 1971. Exporten har utvecklats gynnsamt — det har ju även tidigare talare i dag erkänt. Vi skall komma ihåg att inom verkstadsindustrin har under hösten skett prisförbättringar och också inom skogsindustrin när det gäller såväl massa som papp och papper för att inte säga sågade trävaror. Jag skulle vilja fråga — och jag vänder mig närmast till herr Burenstam Linder: Finns det inte i själva verket en rad fakta som säger att vår ekonomi är stark, att vår konkurrenskraft har stärkts och att framtiden ter sig relativt ljus? Men när man hör den borgerliga propagandan, när man lyssnar på herr Burenstam Linder och när man läser Svenska arbetsgivareföreningens annonser, är det sannerligen inte verkligheten som objektivt skildras. Jag tror, herr talman, att det finns anledning att kort sammanfatta utvecklingen under den här konjunkturfasen 1970—1972 med hänsyn till vad som tidigare har sagts här. Vi var eniga om inriktningen av den ekonomiska politiken våren 1971. Vi sade att betalningsbalansen behövde förbättras, och på båda sidor förutsattes en stram finanspolitik. En hög sysselsättningspolitisk beredskap var nödvändig med hänsyn till osäkerheten i den internationella konjunkturbedömningen. När vi sedan kunde överblicka vad som verkligen hade hänt under våren — ett kraftigt ras, som jag tidigare sagt, i den privata konsumtionen mot bakgrunden, som jag tror, av de långdragna och oroliga avtalsförhandlingarna — vidtog regeringen successivt en rad åtgärder. Bostadsbyggandet vidgades, avgiften för oprioriterat byggande slopades, statliga industribeställningar, statligt byggande, sjukhusbyggande och skolbyggande tidigarelades. Investeringsfonderna släpptes gradvis nästan fria, avdraget för maskininvesteringar skulle fördubblas, beredskapsarbetena vidgades och räntan sänktes i fyra omgångar våren och hösten 1971. Sedan tog vi under höstsessionen ställning till dessa ting i den mån riksdagens medverkan erfordrades, tillsammans med åtgärder för att förstärka konsumtionen för pensionärer och barnfamiljer. Det var detta det gällde. Finansutskottet bedömde de skilda partiernas s.k. paket som likvärdiga jag åberopar vårt betänkande nr 47 i fjol räknat i samlad konjunkturpolitisk effekt. Från början låg dock centerpartiet lägre i detta avseende. Vi kan konstatera att det var endast genom insatserna under sommaren och hösten som man lyckades undvika en nedgång av den samlade produktionen så stark var effekten av lageromsvängningen, de lägre kommunala investeringarna och den privata konsumtionens kraftiga nedgång under första halvåret. Sedan har vi bedömningen i våras. Från mittenpartierna hette det i den gemensamma partimotionen nr 812 i fråga om konjunkturbedömningen: ”Konjunkturutsikterna företer både positiva och negativa inslag Informationen om de internationella konjunkturerna kommer att gradvis ge underlag för säkrare bedömningar för budgetperioden 1972/73. Läget kan därför klarare bedömas vid den tidpunkt då kompletteringspropositionen skall avlämnas i vår. Osäkerheten i konjunkturbedöm ningen nu innebär att en noggrann uppmärksamhet och följsamhet behövs om behovet av ytterligare åtgärder. Den skärpta konjunkturberedskapen skall ha som huvuduppgift att i god tid motverka de tendenser till överhettning som kan komma att uppträda i nästa uppgångsfas. Skulle avmattningen å andra sidan senare visa sig bli mer utdragen än vad som nu framstår som troligt, kan givetvis behov av stimulansåtgärder också aktualiseras.” Det var en konjunkturbedömning, ärade kammarledamöter, som var närmast identisk med regeringens. Osäkerheten var betydande. De ytterligare generella konsumtionsstimulerande åtgärder mittenpartierna i första hand voterat för under hösten upprepade man inte. Det var ganska naturligt att man inte vågade sig på en egen konjunkturbedömning. Jo, det var ett parti som gjorde det, och det var moderaterna. I sin stora partimotion nr 294 — kammarens ledamöter minns den, det var den där i det vackra mörkblå omslaget — hade moderaterna ett genomgående tema, nämligen att finanspolitiken var för svag i den framlagda budgeten. Det fanns risk för en överhettning i den svenska ekonomin — redan under höstens lopp kunde det skapas betydande balansproblem. Det var nödvändigt med ytterligare utgiftsbegränsningar i budgeten, skrev moderaterna, och yrkade på ett uttalande till ledning för utskottets utgiftsprövning om större restriktivitet än vad finansplanen förutsatte i syfte att begränsa det statliga upplåningsbehovet. Bostadsbyggnadsplanen skulle skäras ned med 10 procent, dvs. bortåt 10 000 lägenheter. Nu avvisades det här förslaget, som väl var, av riksdagsmajoriteten Men märk väl att varken centerpartiet eller folkpartiet kunde förmå sig till att avvisa moderaternas motionskrav. Tvärtom gjorde man i anledning av motionen en del tvivelaktiga uttalanden om det har överraskat mig mycket att en lägre tillväxttakt i ekonomin ställer krav på att expansionstakten inom den offentliga sektorn dämpas. Insatt i det konjunkturpolitiska perspektiv varom det här är fråga strider ett sådant uttalande, såvitt jag förstår, mot både modern ekonomisk teori och svensk erfarenhet av en aktiv konjunkturpolitik. Det var som sagt bra att riksdagen avslog det moderata yrkandet och reservationen.

Det hör liksom till bilden Nu har av allt att döma även reservanterna i utskottet funnit det här vara en ganska bekymmersam situation inför framtiden. Men man anser sig ha fått stöd av professor Erik Lundberg för att stora budgetunderskott är acceptabla, om nämligen underskottet sätts i relation till tidigare budgetunderskott och till BNP. Men vi talar ju inte bara om den aktuella situationen utan också om budgetåret 1973/74, då effekterna av de föreslagna åtgärderna framför allt beslutet om arbetsgivaravgiften skulle få verkningar. Vi vet att likviditeten i företag, hos privatpersoner och i banksystemet är mycket hög och att det tar lång tid att dra ner den likviditeten så att erforderliga åtstramningsåtgärder får någon effekt. Då går man med berått mod ut och tar detta underskott och bäddar för ännu större framöver. Kan det vara klokt? Ja, vi är alltså nu här igen. Konjunkturuppsvinget är, som vi utvecklat i utskottsskrivningen, på väg. Det råder inga delade meningar om det här i kammaren. Men uppsvinget kommer så pass sent att även om vändpunkten passerats har det vara nödvändigt för regeringen att i enlighet med riksdagsbeslutet i våras om en hög beredskap sätta in sysselsättningspolitiska åtgärder över ett brett fält. Det har gjorts under sommaren och förhösten, och vi har nu att ta ställning till medel härför — som jag tidigare sade till herr Kristiansson i Harplinge — plus en del ytterligare åtgärder med effekter under första halvåret 1973. Det har sagts många gånger i de skriftliga och muntliga meningsutbytena i finansutskottet och här i riksdagen att svårigheterna är betydande att hålla kontroll över utvecklingen i uppgångsskedet. Budgetunderskottet som nu kalkylerats för innevarande budgetår blir hela 7 miljarder. Det kan försvaras med hänsyn till att det är utgifter som i hög grad är lokaliserade till denna höst och till våren. Spridningseffekterna till senare tidsskeden har starkt begränsats i det paket som majoriteten i finansutskottet ställer sig bakom. Hur man skulle kunna gå in i nästa budgetår med ett så stort hål i statskassan som uppstår, om beslutet att kompensera skattesänkningen med höjd arbetsgivaravgift upphävs, är svårt att förstå. Nu vill minoriteten ”betona nödvändigheten av att man även vad det gäller finanspolitiken har hög handlingsberedskap”. Jag skulle vilja höra av reservanternas talesman vad som döljer sig bakom formuleringen. Skall höjningen av arbetsgivaravgiften uppskjutas bara några månader? Eller är det momsen som man vill höja? Frågan är så mycket mer befogad som minoriteten i skilda sammanhang och även här i dag har avvisat såväl kreditsom räntepolitiken som användbara åtstramningsmedel i en konjunkturuppgång. Det finns sannerligen ingen anledning att förringa arbetslöshetens problem. Arbetslöshet är ett gissel. Den skall fördrivas. Men när man t.ex. läser en moderat reservation till socialförsäkringsutskottets yttrande till finansutskottet, s. 116 i utskottets betänkande nr 40, så blir man litet fundersam.

Herr Burenstam Linder har i dag som tidigare talat sig varm för generella åtgärder, och om man tror att arbetsmarknadspolitik är någonting så enkelt som man gör i det stycke jag läste upp, så förstår jag att debatten stannar där och kommer att handla om schabloner och om generella eller selektiva åtgärder. Till detta vill jag foga att moderaterna i finansutskottet endast halvhjärtat har följt upp den åberopade reservationen, dvs. bara gått in för 1 procents sänkning av ATP-avgiften. Det skulle väl då, herr Burenstam Linder, betyda 25 000 fler s Mellanpartierna vill inte vara med på detta. Över huvud taget kan vi socialdemokrater lika litet nu som tidigare acceptera att få beteckningen schabloner stämplad på våra förslag. Det är riktade åtgärder för att framför allt under vinterhalvåret hålla uppe sysselsättningen och ge nytt arbete inom byggnads-, anläggningsoch tjänstemannasektorerna. Det är åtgärder för att stimulera investeringsverksamheten, framför allt på maskinsidan. Herr talman! Jag har här använt längre tid än den jag lovat hålla mig inom, och jag yrkar till sist bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag glömde i mitt första anförande att yrka bifall till de reservationer, där mitt namn finns. Jag ber att få göra det nu. Herr Ekström ville ta avstånd från uppfattningen att konjunkturnedgången i Sverige på det hela taget är hemmagjord. Jag är medveten om att man vid läsningen av konjunkturinstitutets rapport kan finna att det har varit konjunktursvårigheter även i andra länder, men det intressanta är att den svenska nedgången har varit avsevärt djupare.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 Jag hade i mitt första anförande en lista över alla orsaker som herr Ekström skyller på för att komma ifrån det egna ansvaret, men jag glömde att socialdemokraterna också skyller på hushållen därför att de sparar så mycket. Jag måste emellertid fråga herr Ekström: Vad är ekonomisk politik till för egentligen? Är den inte till för att försöka möta de förändringar som inträffar på olika håll? Man kan väl inte bara slå sig ned och säga att nu har hushållen sparat så mycket, så nu går det utför med sysselsättningen. Man måste väl också vidta motåtgärder! Och det är de åtgärderna vi har velat peka på. Det är förvisso inte så lätt att göra konjunkturbedömningar — det är jag medveten om. Jag är övertygad om att det inte är någon svårighet att i olika moderata reservationer och motioner finna exempel på att också vi gjort fel. Men om man skall försöka sig på en recension av vad som har hänt under den senaste konjunkturcykeln, så tror jag att vi har gjort riktigare bedömningar än regeringen. När det gäller de citat herr Ekström anförde ur vår motion från januari förra året vill jag fästa uppmärksamheten på att vi med de tankegångarna ville peka på att det icke bara är fråga om konjunktursvårigheter utan också om långsiktiga svårigheter som har sin utgångspunkt i att utrymmet för satsningar, utbyggnader och investeringar inom näringslivet är för snålt tilltaget. Det är därför som vi också i den motion som framlades i höstas och som gäller just sysselsättningssvårigheter på nytt fäst uppmärksamheten på nödvändigheten av en måttligare ökning när det annat som skall kunna sätta bättre skjuts på ekonomin. Herr Ekström säger att vi skall lägga ned kampanjen mot löneskatten. Jag vill påminna herr Ekström om att förslaget om höjning av löneskatten med 1 procent var ett kommunistförslag. Herr Sträng hoppade upp och ökade det till 2 procent, men ville egentligen hellre höja mervärdeskatten. Nej, vi tycker att det kommunistförslag som ni har fördubblat är någonting som man måste fortsätta sin kampanj emot. Inga av de allvarliga, långsiktiga frågorna, som stagnationen i svensk ekonomi, tog ni upp, herr Ekström.
Herr talman! Finansutskottets ordförande sade att jag inte hade någon anledning att reagera mot den senkomna propositionen därför att edan är vidtagna. Ja, herr Ekström, har de de åtgärder vi diskuterar avancerat så långt, så är det väl ännu mer förvånande att inte propositionen, som ju ändå inte är så omfattande, kunde ha legat på riksdagens bord när riksdagen samlades. Det finns i detta någonting av det gamla: Vad göras skall är allaredan gjort I herredagsmän reser icke så fort! Det är möjligt att regeringen har sådana befogenheter, men det kanske ändå hade varit riktigt att redovisa detta i tid. Jag skall svara på herr Ekströms fråga, ehuru herr Ekström inte svarade på min — det kanske han gör nästa gång. Herr Ekström frågade: Menade herr Kristiansson att den offentliga sektorn skulle ha varit lika liten till sitt omfång 1972 som den var 1960? Det menar jag självfallet inte, och det sade jag inte heller. Vad jag sade var att den industriella och varuproducerande sektorn rimligen borde haft en i förhållande till den offentliga sektorn relativt större andel än den har i dag. Man skulle med andra ord ha observerat hur dessa sektorer utvecklats jämsides med övertygad om att vi då hade haft ett bättre läge varandra. Jag är ganska än vi har i dag. Jag anklagar alltså regeringen för att man icke under 1960-talet följde upp denna utveckling. Jag sade att den här utvecklingen har varit möjlig utan något knorr helt enkelt därför att den offentliga sektorn sugit upp all arbetskraft som näringslivet inte har kunnat sysselsätta och därtill också de nya som kommit ut på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis dessa människor tacksamma för, men när nu finansministern säger att vi inte längre kan fortsätta med detta, helt enkelt därför att vi har kommit upp till skattetaket, då uppstår bekymmer, Det är inte bara så enkelt som att ropa på näringslivet och säga: Ta nu hand om dessa människor. Det har man nämligen inte förutsättningar till. Min kritik mot regeringens politik gällde just detta. Därtill, om den offentliga sektorn skall i någon mån konjunktur om att minska den offentliga sektorn — så har regeringen under hela 1960-talet, då vi övervägande haft en högkonjunktur, handlat alldeles fel. Man har under denna tid låtit den offentliga sektorn svälla så starkt att t.o.m. regeringen själv nu, inte minst via kommunerna, måste slå till hårt mitt i en lågkonjunktur.
Herr talman! Vad jag sade om kreditpolitiken måste jag tydligen upprepa för att det skall stå klart för herr Ekström: ”I reservationen 1 har vi också med skärpa uttalat att ett ensidigt utnyttjande av kreditpolitiken som stabiliseringsmetod inte återigen får tillgripas.” Detta var kanske något annat än vad herr Ekström lade i min mun. Herr Ekström sade att han inte brukar citera Svenska Dagbladet och Churchill. Nu gjorde han det i alla fall — det är kanske bäst att låta bli det Herr Ekström är inte orolig för en ökning av den privata konsumtionen. Det vore bra om han hade rätt. Jag tror emellertid att det finns ett visst fog för de synpunkter jag i detta avseende framförde i mitt anförande.

Den konjunkturuppgång som vi alla förväntade kom inte så snabbt som vi trodde vid vårriksdagens avslutning”, osv. Vi inom vårt parti är tydligen i gott sällskap.

Herr talman! Jag vill till herr Werner i Tyresö säga att jag talade om miljonprogrammet i bostadsbyggandet och att det skall hållas. Jag är väl medveten om de bekymmer som byggnadsarbetarna har under kommande vinter. Att resonera om vem som är socialist eller inte socialist under vintern 1973 tycker jag inte är särskilt motiverat i dagens konjunkturpolitiska debatt. Nu gäller det att sätta in åtgärder för att hålla sysselsättningen uppe. Därför vägrar jag att gå in på de programmatiska framställningar som herr Werner gjorde i sitt första anförande. Nej, herr Burenstam Linder, vi riktar inte anmärkning mot hushållen för att de sparat mera under dessa båda år än vad man kunde förutse. Vad jag med mitt uttalande menade var att det är svårt att göra prognoser. Det stämde inte med tidigare erfarenheter, att hushållssparandet blev högre i en lågkonjunktur. Vi hade ingen erfarenhet av det tidigare, och det kunde rubba en hel del av de gjorda förutsägelserna.

Beträffande arbetsgivargiften, herr Burenstam Linder, behöver vi väl inte åter diskutera om det var ett kommunistiskt förslag eller inte. Ni vet själva hur ni medverkade till att det blev en arbetsgivaravgift i stället för en höjd moms. Ni såg chansen, när herr Hermansson gjorde sitt uttalande om att kommunisterna gick emot en höjd moms, att kunna störta regeringen. Då blev följden en arbetsgivaravgift. Vi kunde inte vika från vår mening, nämligen att det var angeläget att sänka den direkta skatten. Även ni hade uttalat önskemål i den riktningen, men sedan vägde taktiken över när det gällde att välja mellan olika åtgärder. Javisst, herr Kristiansson i Harplinge, har enligt det ekonomiska kalendarium som är fogat till KI:s höstrapport en rad åtgärder vidtagits, vilket även skedde hösten 1971. Vad man nu begär är att på tilläggsstat I få medel till detta. Men i propositionen 125 föreslås också ytterligare åtgärder. När det gäller frågan om kreditpolitiken, herr Löfgren, spelar man väl aldrig ensidigt med kreditpolitik eller finanspolitik. Men det är många gånger svårt för oss att kunna få er att inse kombinationen av dessa båda instrument som vi har att spela med. Herr Löfgren "kom tillbaka och sade att det är svårt att avgöra vem som har haft fel eller vem som har haft rätt vid konjunkturbedömningarna. Ja, herr Löfgren, det har varit svårt att avgöra detta. Men vi har hela tiden sagt att vi är övertygade om att ni överskattar värdet av de generella åtgärder som ni har velat få till stånd både nu och tidigare.

Herr talman! Jag hade väntat att av herr Ekström få en kommentar till kombinationseffekten av höjd löneskatt å ena sidan och höjt investeringsavdrag å den andra. Han har emellertid underlåtit att kommentera detta. Jag hoppas därför att finansministern i sitt anförande kommer att göra det. Herr Ekström sade i sitt senaste anförande att det väl ändå måste vara viktigare att ha ett starkt samhälle — och det starka samhället menar han att man får genom löneskatten — för att därmed kunna hjälpa också företag i vissa lägen. Det orimliga i detta resonemang är, herr Ekström, att man här beskattar även dåligt lönsamma företag och t.o.m. nystartade företag före vinst. Vi inom centern menar att detta kan inte rimligen vara en åtgärd för att stärka företagen, oavsett var de ligger, men framför allt inte i de zoner där företagen har det särskilt besvärligt.

Herr talman! I sitt första inlägg gjorde herr Ekström gällande att jag hade talat om selektiv politik som förhatlig. Nej, jag har sagt att det fordras en blandning av selektiv politik och mera allmänna åtgärder och att man för närvarande kommit att lita för mycket på den selektiva politiken. Jag stödde den uppfattningen på ett citat av vad Bertil Olsson hade sagt. Det skulle vara intressant att höra hur herr Ekström ser på Bertil Olssons uttalande.

Dessa synpunkter har också framförts från Arjeplog, Jokkmokk och många andra sådana orter. Det finns visst ljusa inslag i bilden, herr Ekström. Valutareserven har ökat — det råder inget tvivel om det även om det skett till ett mycket högt pris.

Är det inte ägnat att hos herr Ekström och herr Sträng väcka funderingar att nyetableringen inom svenskt näringsliv gått ned så kraftigt som den gjort? Är det inte ägnat att väcka oro att sedan 1965 en lång rad av olika mätare på den ekonomiska situationen har tenderat att gå i sämre riktning hos oss än i andra länder i fråga om sysselsättning, investeringar och annat?
Herr talman! Jag måste återkomma till herr Ekströms yttrande angående kreditpolitiken. Jag är litet bekymrad därvidlag. Han tycks inte vara på det klara med att man vid förra konjunkturuppgången verkligen förde en ensidig kreditpolitik. Det gjorde man. Detta var alldeles särskilt till skada för de små och medelstora företagen som blev hårt drabbade Om inte herr Ekström tycker att vårt påpekande är värt ett allvarligt beaktande, är jag bekymrad. Då finns det anledning för alla dessa företagare att med oro se på framtiden just i detta avseende. Jag kan naturligtvis inte hjälpa att herr Ekström anser att vi överdriver — Nr 140 tron på de generella åtgärderna. Vi har inte bara förespråkat generella Onsdagen den åtgärder, men vi har den bestämda uppfattningen att generella åtgärder 13 december 1972 får en helt annan effekt än den som herr Ekström vill tillmäta dem. När det gäller konjunkturbedömningarna kan sägas att vi i i viss mån fått justera dem. Det har man gjort på ömse håll, men det måste i alla fall slås fast, att vi både förra hösten och denna höst varit pådrivande i fråga om åtgärder i den rådande konjunktursituationen. Sysselsättningsläget är ju så allvarligt att man inte kan undvika att vidta kraftigare årgärder.
Herr talman! Jag ger herr Löfgren rätt så till vida att ni tror er ha framstått som pådrivande genom att ni kommit med förslag i form av motioner någon vecka eller några veckor före regeringens proposition. Detta gäller både nu i höst och under förra hösten. Men att era förslag i sak skulle varit pådrivande vill jag starkt betvivla. Vi har under denna höst befunnit oss i precis samma läge som förra hösten. Av vissa skäl har ni ansett det vara taktiskt klokt att visa er angelägna om åtgärder, trots att ni hela tiden vetat att regeringen successivt ända från våren 1972 och fram till höstriksdagen vidtagit en rad åtgärder. Jag undrar hur det skulle ha sett ut under den förra högkonjunkturen, om man haft en kreditpolitik som inte varit stram. Vad skulle ha inträffat efter det att konjunkturen vänt? Det är en fråga som man absolut måste ha rätt att ställa! Jag blev litet förvånad när herr Burenstam Linder i dag talade om det tvivelaktiga i att ge rangordning åt orter. I måndags var herr Burenstam Linder av samma mening som vi att man inte gärna kan göra på det sätt som centerpartiet ger sken av skulle vara möjligt, nämligen att som en tunn pannkakssmet sprida ut industrier över hela detta land. Då tog herr Burenstam Linder avstånd från detta. Men när jag nu ställde en konkret fråga beträffande Arjeplog verkade det som om han var litet i gungning. Herr Burenstam Linder kommer väl ändå att stå fast vid den ställning som hans partivänner har intagit i utskottet när vi omsider på fredag och lördag skall ha ”Hembygdens dag” här i kammaren. Den rapport, som herr Burenstam Linder var vänlig nog att säga att jag skulle få, har jag läst före honom. Men att det skulle vara LO:s rapport bestrider jag. Det är ekonomer i LO som har gjort sina bedömningar och avgivit den här rapporten. Men något formellt ställningstagande från LO föreligger inte. Jag tror inte det är lönt, herr Werner i Tyresö, att vi fortsätter att diskutera om socialism i dag, eller vilken vinter jag kommer att bli socialist i herr Werners ögon. Det är inte detta det gäller, utan här gäller det för oss att ta ställning till ett paket som innebär en satsning på drygt 1,5 miljarder kronor för att hjälpa till att hålla sysselsättningen uppe under den vinter som nu stundar.
Herr talman! Det kanske är mera å pliktens vägnar som jag reser mig i bänken för att hålla ett anförande här i dag. Det är ju ganska tätt med de 49 lerande åtgärder ekonomiska överläggningarna och debatterna. Efter att ha läst igenom finansutskottets betänkande har jag funnit att utskottsmajoriteten säger det som behöver sägas. Till yttermera visso har utskottets ordförande här kommenterat betänkandet med hänsyn till de inlägg som gjorts från oppositionens sida. Egentligen skulle jag därför så här under höstriksdagens avslutningsskede för ovanlighetens skull kunna resa mig i bänken och bara säga att jag helt och fullt instämmer med utskottsmajoriteten och dess ordförande herr Ekström i vad han har sagt, men det skulle kanske uppfattas som litet oartigt att endast göra det. Därför skall jag inskränka mig till några reflexioner som jag har tecknat ned medan jag satt och lyssnade på oppositionens talare. Deras inlägg har varit föredömligt korta och koncentrerade och hållit sig till vissa speciella avsnitt i det i övrigt relativt omfångsrika material som man kan behandla. Ett undantag utgör möjligen herr Burenstam Linder, som sin vana trogen hann med väldigt mycket i sitt något längre inlägg, kanske på bekostnad av ett inträngande i varje enskilt avsnitt. Men han hann beröra många ting. Jag vågar kanske säga att vi i dag förefaller att vara mer eniga om konjunkturbedömningen än vi har varit tidigare under liknande debatter.

Det är klart att man alltid kan rikta sig mot de medel som används, därför att medlen känns och måste kännas när de sättes in. Man kan visserligen ha den uppfattningen att regeringen borde vara så till den grad förutseende att den snabbt gör ingrepp med de medel som står till förfogande, så att det hela skötes på ett smidigare sätt och följaktligen svedan inte skulle behöva bli så hård. Men jag har många gånger tidigare i sådana här debatter vänt mig emot att man nu angriper vad som skedde 1970 och sedan avstår från att i klartext beskriva vilka alternativa möjligheter som förelåg. Jag tycker inte att man från oppositionens sida kan resa sig upp och slå sig för bröstet och säga: Vi varnade dock tidigare. För det gjorde man icke från oppositionens sida. Man sade visserligen att vi skall använda de finanspolitiska medlen starkare.

Man använde de kreditpolitiska och räntepolitiska vapnen. Och nu i efterhand kan vi ju konstatera att det var industrins våldsamma inköp och uppbyggnad av lagertillgångarna som under sista halvåret 1969 och första halvåret 1970 föranledde denna för nationen så ömtåliga situation. Det var emellertid inte på det sättet att de svenska konsumenterna drev på konjunkturen upp till en farlig överansträngning, för under 1970 höjde vi den privata konsumtionen med 3 procent samtidigt som vi hade en BNP-ökning som låg 1 å 1 1/2 procent högre. Man kan följaktligen inte gärna göra gällande att vi skulle ha tillgripit andra metoder — dvs. skattehöjningar — för att pressa ned den privata konsumtionen. Med dessa kreditpolitiska och räntepolitiska ingripanden vände man sig mot den sektor som man skulle vända sig mot. Man kan måhända i efterhand fråga sig: Hur kunde industrin realisera en betalning av en lageruppbyggnad som rörde sig om 4 1 2 miljard under en relativt god och jämn konjunktur?

För mig är det helt enkelt ett normalt förståndsmässigt och logiskt resonemang. Jag kan därför självfallet inte ställa ut några slag av garantier, om det var det herr Löfgren var ute efter. Jag fick också ett intryck av att det i reservationerna till finansutskottets betänkande låg ett liknande krav. Oppositionen säger där på förhand ifrån att dessa medel icke får användas. Jag tycker att detta är kortsiktigt och felaktigt. Vi hade den senaste ekonomiska debatten här i riksdagen för ungefär fem veckor sedan. Det är naturligtvis svårt att nu försöka vara något mera aktuell än jag var då.

Riksdagen hade ju knappt hunnit mer än samlas när den fick detta besked. Men om jag som sagt nu skulle försöka vara något mera aktuell, skulle jag vilja sluta i en något mera optimistisk ton än vad som redovisas på S. 19 i finansutskottets betänkande, där man lämnar en sammanställning lerande åtgärder av försörjningsbalansens förändringar från 1972 till 1973. Vi har måhända förutsättningar att tro på en högre takt i investeringarna totalt sett än vad som där redovisas. Vi har kanske anledning att räkna med en högre takt i industrins byggnadsinvesteringar på grund av den speciella favör som det 10-procentiga investeringsavdraget innebär. Möjligen bör också prognosen för maskininvesteringarna inom industrin kunna revideras uppåt när det extra avdraget justeras från 20 till 30 procent. Den stora och dominanta delen av vår industriella sektor, dvs. verkstadsindustrin, uppvisar enligt höstrapporten kanske inte en så särdeles god fart som man skulle önska. Man kanske dock vågar säga att man även för denna sektor under de senaste månaderna, framför allt mot bakgrunden av den starka ökning i orderingång från exportmarknaden som avläses under sista kvartalet i år, kan räkna med en volymmässig investeringsökning.

Nu vill man göra gällande att exporten varit skral under 1971 och 1972 — jag fick det intrycket när jag lyssnade till herr Burenstam Linder — men så är inte fallet enligt den siffermässiga redovisningen.

Jag skall inte ta upp tid med en beskrivning sektor för sektor, men vi kan nu avläsa en ökad efterfrågan utifrån med en snabb uppgång i fråga om order och med en förstärkning på prissidan. Man må säga vad man vill och man må göra vad man vill, men vad som sätter fart på industrin är just dessa faktorer: om någon efterfrågar produkterna och är beredd att betala ett högre pris, då vaknar investeringsviljan på allvar. Efter de här inledande bemärkningarna skall jag försöka ta upp oppositionens inlägg i den ordning som de har presenterats från talarstolen. Centerpartiets representant, som i dag var herr Kristiansson i Harplinge, uppträdde på ett sätt som inte är ovanligt för en centerpartiets talesman. Vad han sade var ju en verifikation på att det alltid skall vara dörrar öppna åt alla håll. Han anmärkte först på finansministern, som slagit till med skattebromsarna för kommunerna, och han gjorde det i ett tonläge som inte kunde uppfattas som annat än ett uttryck för obehag, olust och kritik. Men, sade han, det betyder inte att centerpartiet ogillar skattestoppet. Skulle jag vara elak mot herr Kristiansson skulle jag uppmana honom att bestämma sig. Gillar herr Kristiansson att vi stoppade skatteökningen på den kommunala fronten, eller ogillar han det? Vill herr Kristiansson och de övriga centerpartisterna bryta sig ur den allmänna uppfattningen om önskvärdheten av att få ett stopp på skattehöjningarna och i stället livligt tala för en fortsatt kommunal skattehöjning? Innerst inne tror jag inte det. Jag är litet elak mot herr Kristiansson när jag uttrycker mig på det här sättet. Han vill naturligtvis inte ha högre skatter, men han tycker att det är lämpligt att anklaga finansministern för att ha slagit till skattebromsarna. Det kan ju ha inneburit att rekryteringen av personal till de kommunala aktiviteterna i någon mån har minskat, och då kan man anklaga finansministern för att på sätt och vis ha medverkat till den arbetslöshet vi har i dag. Samtidigt sade herr Kristiansson försiktigtvis att naturligtvis håller han med om att vi skall ha stopp på skatterna. Vidare kritiserade herr Kristiansson maskinavskrivningarna och uttalade sitt gillande av maskinavskrivningarna i ungefär samma andetag. Jag hittar där mycket av gammal bekant retorik från centerpartiet. Herr Kristiansson lever väl upp till gamla traditioner, när han presenterar viktiga frågor på det här sättet. Sedan kom herr Kristiansson in på en annan fråga. Han sade att finansministern brister i logik, när han nu höjer arbetsgivaravgiften under avtalstiden och tidigare inte ville vara med om =— för att nu tolka herr Kristianssons outsagda ord vidare — något slags skattehöjning under 1970 med åberopande av att då var löntagarna avtalsbundna. Jag har många gånger sagt att om någon var ute efter en höjning av momsen 1970 för att den vägen få litet behagligare ingripanden på den penningpolitiska sidan, så vände jag mig mot detta. Så här i efterhand kan jag konstatera att det skulle ha varit fel att då höja momsen, med hänsyn till att konsumenterna inte var de som drev konjunkturen i höjden. Det skulle dessutom ha varit fel med hänsyn till att då var löntagarna avtalsbundna och saknade möjligheter att diskutera fritt före den 1 januari 1971. Men det är litet annorlunda den här gången, det måste nog var och en erkänna. För när den här arbetsgivaravgiften träder i kraft den 1 januari 1973 sker samtidigt en skattesänkning för löntagarna — som är av det formatet och den omfattningen att det inte finns någon löntagare som kan säga att han förlorar på operationen. Det är den väsentliga skillnaden, och jag hoppas jag har gjort klart för herr Kristiansson vad det här innebär: det föreligger inte någon brist i logiken, utan förutsättningarna är helt annorlunda vid de båda tillfällena. Jag skall sedan beröra vad herr Löfgren anförde. Han fäste ganska stort avseende vid det avsnitt i de till finansutskottets betänkande fogade reservationerna där reservanterna för ett för mig utomordentligt svårförståeligt resonemang om förändringarna i räntepolitiken. Jag tror att det står på s. 75, om det är någon av kammarens ledamöter som vill specialläsa det avsnittet. Jag läste det ett par gånger men blev inte riktigt på det klara med vad reservanterna menar. De talar om att man skall försöka föra en räntepolitik som medför att det inte är så stor skillnad mellan lång och kort ränta, utan man skall försöka få en bättre anpassning av differensen. Sedan säger reservanterna att det, om jag läst texten rätt, skulle kunna föra med sig fördelen att man kunde få en billigare finansiering av bostäderna — och därmed en viss sänkning av hyrorna — och man skulle kunna åstadkomma en viss förbättring för företagen när det gäller deras långa upplåning. Om jag ur detta mycket dunkla resonemang skall försöka dra en slutsats gör jag det på följande sätt, herr talman. Jag tror inte att lerande åtgärder reservanterna är beredda att ställa sig upp och kräva: Nu skall vi ha ett höjt diskonto! Det är diskontot som direkt avgör vad de korta krediterna skall kosta — det må vara rörelsekrediter, konsumtionskrediter, företagskrediter, förlagskrediter eller vad det än är. De korta pengarnas pris avgörs ju direkt av diskontots läge. Jag tror emellertid inte att reservanterna är beredda att här rekommendera en räntehöjning, och då skulle väl slutsatsen logiskt bli att man i stället begär en sänkning av kapitalmarknadsräntan. Det skulle då medföra den lyckliga utvecklingen att vi skulle få ett förbilligande av bostadsfinansieringen och av företagens långfristiga investeringar, som de i allmänhet finansierar genom obligationsupplåning. Under de båda lågkonjunkturåren 1971 och 1972 har vi sänkt diskontot från 7 till 5 procent i olika etapper, men vi har sänkt den långa räntan med bara en kvarts procent — och det finns naturligtvis en tanke bakom detta. På grund av — det kan jag väl säga — en statlig underbalansering av budgeten har vi haft en kraftig likviditetsuppladdning i det korta banksystemet, och hade de korta pengarna haft en prisrelation till de långa pengarna som varit oriktig hade man ju haft en faslig brist på kapitalmarknadens resurser. Vi kände detta framför allt under senare delen av 1960-talet och även under år 1970. Alla de bostadsbyggare som då i sina byggnadskreditiv skulle vara underkastade den höga korta räntan plus kreditivavgift var till ytterlighet angelägna om att snabbt få avlyft i hypotekslån på den långa kapitalmarknaden. Det var ett väldigt driv efter de pengarna. Och naturligtvis vill också företagaren, som inte gärna vågar satsa på en större investering med korta pengar som kan sägas upp när som helst, ha ett långt lån från kapitalmarknaden. Också våra kommuner har behov av att konsolidera sin korta upplåning och komma över i långa reverseller obligationslån.

I en sådan situation var det inte så överraskande om regering och riksbank sade sig: Vi måste nu, när vi har en chans att sänka diskontot, se till att vi får en mot marknaden bättre svarande balans mellan priset på de långa och de korta pengarna. Därför har de långa pengarna haft ett praktiskt taget oförändrat pris — vi har sänkt det med en kvarts procent. I dag är läget litet lugnare, så länge vi har det låga diskontot. Men jag vill göra kammaren uppmärksam på — utan att annonsera någonting i något avseende — att runt om i världen har det under de senaste månaderna pågått en medveten räntehöjning, ett höjt pris på pengarna. Det är ett naturligt resultat av att högkonjunkturen börjar blomma upp. Och statsledningarna — de må tillhöra labour, de liberala eller de konservativa — använder de penningpolitiska medlen i den konjunkturpolitik som ingen statsledning kommer undan.

Om man i dagens penningpolitiska och konjunkturpolitiska läge skulle ge sig på en sådan operation som att sänka den nuvarande kapitalmarknadsräntan är det väl självklart att vi inte får några pengar alls till kapitalmarknaden. Vi får de pengar som AP-fonderna kan skaffa fram — 10 miljarder kronor i placeringar via avgifter och ränteersättningar på tidigare utlagda lån. Men det är inte bara AP-fonderna som skall se till att den långa marknaden har medel. Man kan också ställa den intressanta frågan: Skall man tvinga AP-fonderna att få avgjort mindre betalt för sina medel än vad andra placerare på lång marknad samtidigt kan erhålla? Det är en intressant fråga. Svarar man ja på den skulle det innebära att AP-fonderna skulle subventionera vissa sektorer och områden inom svenskt näringsliv. Vi har diskuterat den frågan inom mitt parti, senast på den partikongress som vi hade i höstas. Partikongressen avvisade den tanken mycket bestämt. Den sade att man har rätt att få samma avkastning på arbetarnas pengar i AP-fonderna som på andras pengar med hänsyn till den efterfrågan och det marknadsläge som föreligger. Till detta kommer ytterligare en synpunkt som har sitt intresse. I dag ligger kapitalmarknadsräntan i vårt land någonstans omkring 7,5 procent. Utomlands ligger den i dag väsentlig högre. Under 1971 och 1972 har vi haft möjligheter att låna relativt kort på den s.k. eurodollarmarknaden, eller utlandsmarknaden, för ganska billiga pengar. Men det är ju inte den korta upplåningen — när pengarna kan sägas upp när man ligger mitt i ett investeringsprojekt — som man är ute efter.

tillbaka var det för mig helt oförklarligt. Jag har försökt läsa ut någon tanke bakom det, och det var den tanke som jag här har beskrivit. Därför vill jag också tala om, att jag inte ser någon möjlighet att komma fram på de vägarna. Herr Löfgren hade flera saker att ta upp. Han talade — om jag har antecknat rätt — om att det var rätt orimligt att stå fast vid höjningen av lerande åtgärder lerande åtgärder arbetsgivaravgiften. Han förde ett intressant marinbetonat resonemang om vind i seglen och åror och paddlar — det skall jag kanske inte ägna mig så särdeles mycket åt — men han kom också in på exportutvecklingen. Där är ju, som jag hastigt har beskrivit, trenden optimistisk för närvarande, och det tycker jag man kan dra ganska klara slutsatser utav. Sedan kommer jag över på herr Burenstam Linder. Jag beklagar om jag inte kan följa honom i alla de frågor han tar upp. Jag har ju haft tillfälle att träffa herr Burenstam Linder i några sådana där tvåmansdiskussioner, och det är svårt att hinna med allt, för herr Burenstam Linder har en debatteknik som — om jag nu skall tala bildligt — påminner om ett flitigt bi som får för sig att det skall suga honung i så många blommor som möjligt på så kort tid som möjligt. Följaktligen får jag fästa mig vid några av de mer väsentliga frågorna. Om andra länder skulle ha haft en lika svag utveckling som vi, då skulle det ha varit bedrövligt enligt herr Burenstam Linder. Då skulle vi inte ha haft någon exportexpansion, och följaktligen har vi andra nationer att tacka för att vi inte har det sämre än vad vi i verkligheten har. Jag har sagt tidigare i våra ekonomiska debatter — jag är ledsen om jag behöver upprepa det — att när jag jämför utvecklingen ute i Europa med den svenska utvecklingen kan jag konstatera, att utvecklingen i Europas länder skiljer sig från den svenska under de här nedgångsåren. Och det är ju utifrån nedgångsåren som herr Burenstam Linder för något slags resonemang om att om vi hade haft en BNP-ökning som legat vid 4 eller 5 procent i stället för vid +0 eller +2 och några tiondelar, som det ser ut att bli 1972, skulle vi ha haft så och så många miljarder mer att dela på — här har nämnts siffran 10 miljarder. Men vad som är intressant i en sådan jämförelse, herr talman, är att vi är praktiskt taget den enda nation i Europa som under de båda nedgångsåren har höjt de industriella investeringarna. I Europa har man hållit sin BNP-ökning uppe genom ett intensivt bostadsbyggande och en expansion av offentliga investeringar. Herr Burenstam Linders företrädare i talarstolen har aldrig varit intresserade av i varje fall en expansion på den offentliga sektorn. Det är möjligt att vi efter detta får i herr Burenstam Linder en livlig talesman för en snabb expansion i offentlig sektor, och vi har naturligtvis då större möjligheter att komma på speaking terms med varandra än vad jag har haft med herr Burenstam Linders företrädare i talarstolen. Den här expansionen i fråga om bostadsbyggande och på den offentliga sektorn nere i Europa har vi av naturliga skäl inte kunnat upprepa i Sverige. Vi har nämligen under hela 1960-talet haft ett bostadsbyggande, som har legat så avgjort före andra nationer att vi har uppnått någonting av vissa mättnadsfenomen, som jag emellertid tror är övergående. I herr Kristianssons i Harplinge andra inlägg, som var ungefär lika förbryllande som det första, låg det väl också en stadig kritik av den expansion man på offentlig sektor hade kostat på sig i vårt land under 1960-talet. Vi säger nu att vi får lugna ned den expansionen av sakliga skäl. Vi har byggt ut grundskolan — det var ett stort åtagande för kommunerna. Vi har haft en expansion på sjukhusfronten som har varit ett utomordentligt kraftprov för landstingen. Vi har börjat på att komma till rätta med miljöfrågorna i kommunerna, även om åtskilligt återstår där ännu. Vi har även på fritidsfronten hunnit med ganska mycket i fråga om simhallar och gymnastiksalar och idrottshus och mycket annat. Det är naturligtvis inte färdigt, men det har skett mycket där under 1960-talet. Vi startade ju ifrån en väldigt låg utgångspunkt. När man nu börjar få en viss mättnad i sådana här avseenden, är det naturligt att den kommunala aktiviteten får dämpas, och vi har ansett — och det har kommunmännen också ansett — att man kan dämpa ned den aktiviteten nu, framför allt mot bakgrunden av att de har varit lika intresserade som jag av att inte behöva höja kommunalskatterna annat än i absoluta undantagsfall.

Det här är, menar jag, plausibla förklaringar. Vi gjorde undan på 1960-talet mycket som de europeiska länderna har att göra för att hinna i kapp. Det är den industriella fronten som enligt min mening är den strategiskt viktiga fronten framöver för landets ekonomi. Där behöver vi sannerligen inte skämmas vid en jämförelse med omvärlden. Man är skyldig, sade herr Burenstam Linder, att driva den ekonomiska politiken så, att ingen behöver vara arbetslös. Det är ett fint mål, och det finns ingen i den här kammaren som inte är benägen att sluta upp kring det målet. Men sedan kommer man ju över till den hårda och besvärliga verkligheten. Att sätta målet är ganska lätt, att stå i talarstolen och säga att så skall det vara föranleder inte heller några speciella mödor. Det är när man skall förverkliga det målet — i en ekonomi som vår, inplacerad i en omvärld som vi måste ta hänsyn till — som man konfronteras med svårigheterna. Men även här var herr Burenstam Linder inne på ett försök till en internationell jämförelse hur man hade klarat upp arbetslöshetssituationen. På den punkten har herr Burenstam Linder fel. Jag brukar alltid göra reservationer vid all sådan här statistikjämförelse. Men vi har tagit in arbetslöshetssiffrorna, säsongrensade för andra kvartalet 1972 — och färskare kan det inte gärna bli. Där visar England på en arbetslöshet på 3,5 procent och USA på 5,8 procent. Jag utgår ifrån att herr Burenstam Linder, som är intresserad av de här frågorna, följer den internationella ekonomiska debatten. Därvidlag kunde han avläsa för en vecka sedan en deklaration ifrån den amerikanska statsledningen att, om man kommer ned till 5 procent arbetslösa, är det liktydigt med full sysselsättning enligt den amerikanska administrationens uppfattning. Vi är mera ambitiösa, vi accepterar inte det. I den här siffran för andra kvartalet ligger USA på närmare 6 procent, nämligen på 5,8 procent. Frankrike ligger på 2,4, Italien på 3,7, Canada på 6,1, Belgien på 2,2, Danmark på 3,2 och Finland på 2,5 procent. Sverige ligger i den lerande åtgärder jämförelsen på jämnt 2 procent. Det finns tre nationer i denna statistik som har lyckats bättre. De tre nationerna är Japan, Norge och Västtyskland. Jag tycker inte precis att man behöver skämma ut det gamla Sverige, när vi i en sådan här statistik, om man nu skall röra sig med internationella jämförelser, har åtta nationer efter oss och tre nationer före oss. Då är det knappast något prov på något sådant definitivt misslyckande som herr Burenstam Linder ville göra gällande i sitt inlägg. Det finns vissa andra jämförelser. Jag är medveten om att herr Burenstam Linder, som den nymornade politiker han är, naturligtvis kommer att säga att efter herr Strängs anförande mmåste han konstatera att han är mera intresserad av att hjälpa arbetslösa än vad herr Sträng är. Vad jag än kommer att säga kommer att föranleda kritik från herr Burenstam Linders sida. Om man riktar uppmärksamheten inte bara på arbetslösheten utan även på sysselsättningen, finner man, att vi i dag har samma sysselsättning som vi hade 1970. Vi har, om jag sätter den svenska sysselsättningen i relation till vår befolkning det högsta sysselsättningstalet i alla avancerade industriländer. Det tycker jag spelar en viss roll. En beräkning av andelen som har arbete i industriländerna visar sålunda att en större procent av svenska folket har arbete än vad fallet är i andra industriländer. Det bör ju uppmärksammas. Att vi ändå har en arbetslöshet som är för stor och som vi inte accepterar, betyder ju inte att vi slår oss till ro. Men man bör ju inte så ensidigt presentera den här nationen som en nation som har tappat intresset för sysselsättningen med den nuvarande regeringens ekonomiska politik. Sanningen är ju den rakt motsatta. Herr Burenstam Linder åberopar en artikel från Bertil Olsson 1962. Jag har en färskare uppgift från Bertil Olsson, eftersom han sitter med i mitt planeringsråd och vi ägnade gårdagens förmiddag åt att diskutera just arbetslöshetsfrågorna. Där fick han presentera den sakkunskap han har skaffat sig och statistiska centralbyråns generaldirektör den sakkunskap han har skaffat sig via de statistiska undersökningar som sker på det här området. Jag kan säga att Bertil Olsson av 1972 står helt bakom den ekonomiska politik som regeringen har gjort till sin och som lägger en tyngdpunkt vid arbetsmarknadsorganets aktivitet. Han tillät sig också säga att om vi i dag skulle redovisa arbetslösheten på samma sätt som vi redovisade den i början och under 1950-talet, skulle vi inte ha någon arbetslöshet i dag. Men vår ambition har drivit oss till — och så kommer det att vara även i fortsättningen — att ta fram människor som tidigare inte gjorde något försök att anmäla sig på arbetsmarknaden. Det förekommer en aktiv uppsökande verksamhet med avseende på gifta kvinnor eller kanske på människor som av en eller annan anledning ansåg det hopplöst att anmäla sig. Nu tar vi fatt på dem och försöker ge dem ett arbete. Vi skolar om dem. Jag är medveten om att många är kritiska mot omskolningen och menar att det vore bättre att ge pengar till industrin så reder problemen upp sig av sig själva. Men så är det sannerligen inte. Industrin vill ha personer som har någon erfarenhet och några kunskaper rörande det jobb som de sätts in i. Industrin är inte så pigg på att själv ta på sig den utbildningen. Inte ens om vi betalar 40 procent av lönen och inte ens om vi betalar 5 kronor i timmen för alla ungdomar som är under 25 år är det så särdeles attraktivt för industrin. I den höga takt som industrin har nu vill man gärna ha folk som är litet hemmastadda i det arbete som de skall ta på sig. 120 000 personer per år får omskolning. Av dessa placeras 80 000 inom två månader i det yrke som de omskolats för, och 20 000 personer placeras i närliggande yrken. Men det återstår 20 000 personer som inte kan placeras inom rimlig tid. Man får ge dem en, två och kanske tre omskolningar. Det uppmärksammas och kritiseras mycket ofta, det är jag medveten om. Men vi vill inte ge upp hoppet förrän det är alldeles omöjligt. De fallen talar man om men inte om det resultatgivande omskolningsarbete som sker via arbetsmarknadsverket. Jag tror att det var herr Burenstam Linder som tillät sig säga att småföretagen kommer i kläm; regeringen intresserar sig för de stora. Herr Burenstam Linder och även hans partiledare har vid några tillfällen betecknat vår ekonomiska politik som en avancerad form av myglingsekonomi, ett försök att misstänkliggöra, ett försök att skapa en olustig stämning, påståenden som jag tycker att man i det gamla högerpartiet och i det moderna moderata samlingspartiet kunde hålla sig för god för att föra vidare. Herr Burenstam Linder och jag har diskuterat denna fråga tidigare. Vår ekonomi bygger i många stycken på att vi har företag som är slagkraftiga ute på världsmarknaden, och dessa företag har småföretag som underleverantörer i stor utsträckning. Det är således fel att se en motsättning mellan de stora och de små. De är alla företagare och beroende av varandra. Det är banalt att behöva understryka det när man diskuterat med herr Burenstam Linder, men det är ibland nästan nödvändigt. När det gäller frågan om akademikernas arbetslöshetsproblem är det naturligtvis en fråga som har överraskat både oss och akademikerna. Det har tidigare varit så att den som har skaffat sig en akademisk examen har varit garanterad en välbetald och i socialt avseende ansedd sysselsättning. När nu inte det kravet till alla delar kan uppfyllas, blir det något av en chockverkan inom de akademiska kretsarna. Det är sannerligen inte lätt att hitta några lösningar på det här problemet.

Men jag är medveten om att det inte är vad akademikerna har tänkt sig när de har avsatt fem å sex år efter gymnasieutbildning för att skaffa sig denna mera kvalificerade teoretiska utbildning. På en TCO-utbildningskonferens för ett par år sedan upphävde jag min lerande åtgärder lerande åtgärder stämma och sade att det är på tiden att ungdomen nu börjar tänka om. Det är en fin tanke att varje pojke och varje flicka skall ha rätt till den högsta utbildningen — och det skall de ha, det vill vi inte alls pruta på men de skall gå in i den utbildningen medvetna om att den inte innebär några absoluta garantier för att de har något arbete när de kommer ut från denna utbildning. Jag rådde följaktligen ungdomar med en klart praktisk läggning och fallenhet att i stället styra in på de rent yrkesbetonade banorna efter grundskolan och i varje fall efter gymnasieutbildningen.

Jag tror att ungdomarna börjar begripa det nu. Vi kan avläsa en nedgång i den tidigare ständigt pågående uppgången i inskrivningssiffrorna vid universitet och högskolor. Vi kan avläsa hur de studerande styr över till de praktiska linjerna, och jag tror att detta är en riktig utveckling. Arbetslösheten är naturligtvis inte värre hos akademikerna än hos de kroppsarbetande. Även om herr Burenstam Linder har en alldeles speciell känsla för de ungdomar som har den teoretiska akademiska utbildningen, får jag säga att jag värderar alla ungdomar ungefär lika högt oavsett om de har den utbildningen eller inte har det. Det kan bero på ärftlig belastning att jag gör den värderingen liksom att herr Burenstam Linder gör en annan värdering. Därför ser jag arbetslöshetsproblemet som ett arbetsoch sysselsättningsproblem inte för en speciell grupp utan för alla de människor som vill ut på arbetsmarknaden och som naturligtvis kommer att få finna sig i att ha ett arbete som inte alltid är vad de hade räknat med under utbildningstiden. Herr talman! Jag borde naturligtvis ha avkortat detta anförande, eftersom jag egentligen inte hade så mycket att säga. Jag har försökt hålla mig till spridda reflexioner, som ligger något vid sidan av det rent formella innehållet i utskottsbetänkandet. Jag skall emellertid gå tillbaka till de problem som utskottet behandlar. När jag läser reservationerna till betänkandet finner jag på nytt den ogenerade presentationen att nu bör statskassan kunna vara av med 2,2 miljarder kronor och nu bör vi sänka arbetsgivaravgiften. Jag envisas med att tala om detta i årsrater. Jag är nämligen absolut övertygad om att om man skulle ta bort arbetsgivaravgiften finns det inte en borgerlig politiker av kvinna född — som gamle Olovson i Västerås brukade säga — som skulle, i ett hett konjunkturläge resa sig upp i detta hus och säga: Nu, herr talman, yrkar jag på att vi höjer arbetsgivaravgiften med 2 procent. Detta återställande överlämnar man med varm hand åt mig och mina kolleger på regeringsplanet. Under sådana förhållanden tar jag mig friheten att resonera utifrån vad jag här kallar årsrater. Vi har för närvarande under budgetåret 1972/73 en upplåning på 7 miljarder i den statliga budgeten. Jag har i dagarna avslutat budgetarbetet och håller på att skriva på den s.k. finansplanen, en akt som jag hoppas få sätta i händerna på riksdagens ledamöter den 11 januari nästa år. Jag skvallrar inte ur skolan alltför mycket om jag säger, att den budget som jag kommer att presentera kommer att innebära att staten även för nästa budgetår, 1973/74, blir tvingad att ta en hög upplåning. Jag är inte beredd att på samma sätt som Erik Lundberg — han har citerats i reservationerna och i debatten här i dag — säga, att så länge den här upplåningen inte blir alltför orimlig i förhållande till BNP så är det ingen fara på taket. Vi har under innevarande år en statlig upplåning som är så avgjort mycket högre än vad vi haft under mina nu snart 18 år som finansminister — även om man relaterar till BNP. Det finns risker för att vi nästa år — även om det inte behöver bli en exakt repetition — kommer så pass högt att vissa farhågor kan ställas. Skall vi till detta då klappa på med en ytterligare upplåning av ett par miljarder, räknat per år? Det går naturligtvis helt enkelt inte — såvida man inte hänvisar finansministern till att med våld, eller milt våld, eller övertalning — det sista brukar kanske inte hjälpa så särdeles mycket — ger sig på att klara hela det statliga underskottet hos affärsbankerna. Var och en som har studerat litet av dessa frågor vet vad detta innebär i en uppåtgående konjunktur. Även staten måste realisera sitt pengabehov på lång kapitalmarknad i konkurrens med andra intressen. Även om vi kommer att skära ner bostadsbyggandet en del så tror jag inte på någon brutal nedskärning, herr talman. Vi kommer att hålla miljonprogrammet. 820 000 lägenheter är byggda på åtta år. Det är två år kvar. Man kan ju variera konfekten och säga att 90 000 lägenheter om året kommer att byggas eller alternativt 95 000 respektive 85 000. Vi kommer dock att anstränga oss att fullgöra detta program eftersom vi har en gammal benägenhet att vilja hålla våra utfästelser. Jag tror också att den tillfälliga mättnad vi ser i dag inte skall behöva bli bestående. Det sociala bostadsbidrag som vi tagit innebär ju att stat och kommun betalar 80 procent av den hyra som en familj betalar utöver 400 kronor per månad. Det maximala bidraget utgår med hänsyn till antalet barn, och detta maximala bidrag kommer att utgå någonstans omkring de 20 000 kronorna i taxerad inkomst. Avtrappningen är dock så pass försiktig att — jag tar nu ett relativt ytterlighetsfall — en familj med fem barn blir av med det sista bostadssociala bidraget i en årsinkomst som ligger över 65 000 kronor. Då är det ju ingen tvekan om att det här görs en injektion för att hjälpa folk att betala sin hyra, en injektion som kommer att smitta av sig på efterfrågan. Vi kommer att komplettera detta med — det dröjer visserligen till den 1 januari 1974 — socialt bostadsbidrag för icke barnfamiljer, för ensamstående lägre inkomsttagare och för gamla eller handikappade människor samt för vissa ungdomar. Detta innebär också — nu höll jag på att prata för tidigt om budgeten — en så pass kraftig subventionering utav hyreskostnaderna att man även från det hållet bör kunna räkna med en ökad efterfrågan på bostäder. Från dessa utgångspunkter har jag kommit fram till att vi bör kunna klara av detta miljonprogram på tio år. Vi ligger nu litet före. Jag skulle bli ytterst överraskad om vi inte klarar av det. Jag skall även säga några ord till herr Werner, som talar om stagnationens kris som en följd av det kapitalistiska systemet. Jag tror han uttryckte det ungefär på detta sätt: Inom det kapitalistiska systemet lerande åtgärder ersätter man arbetskraften med maskinerna. Industrin eller kapitalisterna får större och större vinster, blir mer och mer intresserade av att ersätta arbetskraften med maskiner. Arbetskraften blir utan arbete. Var slutar nu den här olyckliga utvecklingen eller trenden? Jag tror att även någon annan talare var inne på det intressanta problemet i sitt inlägg här i dag. En del av oss har väl haft tillfälle att resa runt i världen då och då. Jag hamnade en gång i ett utvecklingsland söder om Medelhavet där svenskarna hade byggt en ny, modern kemisk fabrik för framställning av konstgödning. Denna fabrik var av precis samma klass som en avancerad industri av motsvarande märke här hemma i landet.

Jag sade till chefen att det här är ju horribelt: När du har en av världens mest moderniserade och rationella fabriker, varför har du då inte lagt in ett enkelt rullband att lägga säckarna på så att de går direkt ner till kajen? Han svarade då: Jag kan inte göra det för det här ger arbete åt 30 stycken araber och följaktligen får man pruta av på de rationella idéerna och synpunkterna med hänsyn till arbetssituationen. Jag tar detta bara som ett litet lärorikt exempel på det problem vi står inför. Men jag är tämligen säker på att Lars Werner inte ett ögonblick önskar sig tillbaka till några primitiva metoder i produktionsprocessen. Är vi överens på den punkten kan vi fortsätta samtalet. Vi har då en industri som är marknadsbetonad och som skall slå ut sina varor på världens torg — om jag får uttrycka mig på det sättet. Där är det ingenting annat som gäller än pris och kvalitet. Kan man inte konkurrera med priset, då kan man inte sälja. För en nation som Sverige, som har en utrikeshandel som uppgår till ett värde av 45 miljarder i vardera riktningen — jag har sagt detta många gånger tidigare — är detta så avgörande för folkets standard, att vi inte kan pruta av på det. Och, herr Werner, vi säljer 90 procent av den svenska exportproduktionen på marknader där dessa regler gäller. De övriga 10 procenten fördelar vi på utvecklingsländerna och på östblocket. Man skulle kunna önska att det vore annorlunda. Jag har ju haft möjligheter att besöka bl.a. den största nationen i östblocket för att få tillfälle att fundera litet över möjligheterna till att utöka vår handel. Det kan vi göra om vi är beredda på att skattesubventionera eller på något annat sätt göra vår export billigare. Då accepteras det just därför att andra nationer skattesubventionerar när de säljer i öster. Den största delen av vår export — den till västvärlden — skattesubventionerar vi inte. Det är därför den riktiga handelsmarknad vi har och där gäller dessa regler — det kommer man aldrig ifrån. Då kan man säga: Kommer detta att innebära att vi går mot en utveckling som är ödesbestämd? Allt fler maskiner kommer till, allt färre människor behöver anställas. Om man hela tiden har i bakgrunden att dessa maskiner producerar en vara, framställer en produktionsvolym, så är ju detta det avgörande.

40-timmarsveckan är ju inte något absolut slutmål. Det finns väl mycket som talar för att vi parallellt med den tekniska utvecklingen skall kunna fortsätta med att nedbringa arbetstiden under 1970-talet och 1980-talet på samma sätt som vi har gjort under 1960-talet och 1950-talet. Och får människorna mer fritid, någon mer fri dag i veckan, så sitter de ju inte bara och rullar tummarna, hoppas jag. Fåfäng gå lär mycket ont, heter det, och svenska folket kommer inte att slå sig till ro med att sitta stilla. Människorna vill ut, de vill ha aktivitet, något som i sin tur kräver sysselsättning på servicesidan och mycket annat. Man behöver inte se fatalistiskt på utvecklingen, men man måste å andra sidan kräva att svensk industri är med i den tekniska utvecklingen, om vi gör anspråk på att hålla den standard vi har och bygga på den ytterligare i framtiden. Detta återför mig, herr talman, till en annan gammal tanke som väl av och till kommer i skymundan — och just nu kanske är i skymundan. Gösta Rehn och Rudolf Meidner skrev på 1950-talet något av en ekonomisk teori, som sedermera i långa stycken har varit vägledande för den officiella politiken.

Och så har det varit. Jag representerar själv i dag ett fackförbund som på de senaste 25 åren har reducerat arbetarantalet från skall vi säga 150 000 till 15 000—20 000. Men produktionen i det svenska jordbruket har sannerligen inte minskat, tvärtom — vi har en större produktionsvolym än vad vi hade tidigare. Det finns andra näringar som har gått samma väg när den utländska konkurrensen och den öppna handeln har gjort det omöjligt för dem att klara anständiga löner — eller löner i en nivå som är jämförbar med vad folk i allmänhet tjänar här i landet. Och då är det nödvändigt att satsa på de progressiva företagen. Om de nu råkar vara stora så är det inget fel i det, eftersom dessa stora företag, som jag tidigare har sagt, baserar sig på en underleverans från de små företagen. Nu säger man att den tvåprocentiga arbetsgivaravgiften knäcker de små företagen. Jag har sällan upplevt ett halvår där frågan om den tvåprocentiga arbetsgivaravgiften har så dominerat den politiska debatten före alla andra frågor. På ett alldeles särskilt sätt har den blivit den punkt kring vilken den politiska debatten har rört sig, och jag menar att det inte är motiverat att göra den till en så stor fråga. Man brukar ibland diskutera skatteutvecklingen i vårt land. Jag skall beröra det mycket kort, och på den punkten kan jag ge Lars Werner ganska rätt. De senaste decenniernas utveckling på skatteområdet är klart favorabel för företagen i förhållande till de enskilda personerna — alla har kanske inte observerat detta. Vi tog år 1956 in i statsskatt från de svenska bolagen 1 miljard 156 miljoner. År 1971 tog vi in i statsskatt från de svenska bolagen 1 miljard 120 miljoner, således 36 miljoner mindre. lerande åtgärder Parallellt med detta har skatteinleveransen från enskilda personer ökat ungefär fyra gånger. Då kan man säga: Men det är ju finansministerns fel att en sådan här utveckling har fått äga rum. Ja, jag har varit medveten om denna utveckling, och jag har väl också accepterat den i allt väsentligt, därför att jag har sagt mig att i en nation med en så utvecklad och slagkraftig fackföreningsrörelse som den svenska bör det finnas möjligheter för löntagarna att ta ut den del de skall ha. Jag tror att de gör det också — det överraskar herr Werner att jag säger detta. Och det bör ju även finnas någonting på andra sidan förhandlingsbordet när fackföreningsrörelsens förhandlare sätter sig ned och diskuterar hur kakan skall delas. Jag skäms därför i och för sig inte för den här utvecklingen. Men den ger ju klart vid handen att den direkta bolagsskatten är inte något medel, om man säger sig att näringslivet eller företagarsidan bör lämna en rimlig kontribution till statskassan på samma sätt som de enskilda individerna gör det rent skattemässigt. Vi har i runt tal 100 000 aktiebolag i det här landet. Vi har 150 aktiebolag noterade på börslistan. Jag satte mig ned och tittade på statistiska centralbyråns redovisningar häromdagen. Det visar sig att de där 150 företagen svarar för nio tiondelar av den direkta statsskatten från näringslivets och bolagens sida. De 99 850 andra bolagen svarar för en Detta betyder inte att finansministern har någon alldeles speciell kärlek till de stora företagen. Men möjligen kan ju den här våldsamma irritationen ha sin naturliga förklaring i att arbetsgivaravgiften kommer man inte undan att betala — vare sig man är stor eller liten får man betala den. Jag har tidigare sagt att den stora företagaren får betala så mycket mer, därför att han har flera anställda, och den lilla företagaren klarar sig Sedan kan man diskutera om det är rättfärdigt eller orättfärdigt. De r emellertid så pass intressanta att jag tyckte att det siffror jag har anfört möjligen fanns motiv för att få in dem i kammarens protokoll. Herr Werner har en annan fin idé som jag har bemött tidigare och tvingas bemöta även i dag och kanske göra honom litet ledsen.

Man regeringsplanet bestämma att nu skall det på olika håll här i landet etableras basindustrier som ger sysselsättning. Ja, det är lätt att säga. Men verkligheten är betydligt hårdare när man synar den närmare. Vi konfronteras ju med dessa frågor varje dag även på regeringsplanet. Jag hoppas att Norrbottens Järnverk med de senaste investeringarna skall bli ett lönsamt företag. Det är en basindustri i ett område av landet där det behövs sysselsättning. Hittills har det i dessa avseenden inte varit någon speciell glädjekälla, men nu satsar vi hårt och fränt för att se om vi kan göra det lönsamt. Vi kan också se på de statliga skogsindustriernas möjligheter att göra Nr 140 vinster. De möjligheterna är något så när hyggliga. Men det är inte så att Onsdagen den man på ASSI: styrelsemöten bestämmer sig för att nu skall vi snabbt 13 december 1972 bygga ut verksamheten där och där och etablera nya tidningspappersbruk, craftlinerbruk, massafabriker och sågverk. Det är en väsentligt svårare fråga, där det gäller att penetrera såväl råvarutillgångar som marknadsläge och konkurrensmöjligheter och mycket annat. Jag skulle kunna fortsätta med verkstadssidan, där staten ju också har varit inne och skaffat sig erfarenheter.

Man går inte bara upp i talarstolen och beställer en rad basindustrier på olika håll i landet, industrier som skall klara problemen med avseende på sysselsättning och mycket annat. Jag nämnde att de gamla teorier som Rehn och Meidner på sin tid myntade hade kommit litet i bakvatten i den gröna vågens tidevarv, men i långa stycken håller de även under gröna vågens tid. Det är inget tvivel om att den tredjedel av landets industrier — inte i glesbygden uppe i norr utan på andra håll — som i dag saknar yrkesutbildad arbetskraft men som skulle kunna ge ett ytterligare tillskott till landets försörjning och sysselsättning för de arbetslösa, har utomordentliga svårigheter med att få denna arbetskraft.

Man är numera inte lika benägen att flytta dit där arbetena finns; man förväntar att arbetena skall komma dit där man själv befinner sig. Vissa ansträngningar kommer att göras i den riktningen, men om man väntar sig för mycket och tror för mycket på det, så måste jag som min personliga uppfattning erkänna att det är risk för att man blir besviken. Herr talman! Jag skulle väl ock å avslutningsvis kunna säga ytterligare något men skall avstå från det eftersom jag började mitt inlägg med att honorera oppositionens talare — visserligen med någon reservation — för deras föredömligt korta och koncentrerade inlägg. Denna lilla utblick litet vid sidan om utskottets betänkande har jag emellertid gjort därför att jag tycker att den passar in rent allmänt i en större konjunkturpolitisk debatt.

Herr talman! Finansministern började med att säga att jag måste bestämma mig för om jag vill höja kommunalskatterna eller om jag var nöjd med resultatet av Strängs skatteutspel. Varken centern eller jag har några svårigheter när det gäller att bestämma sig. Jag tror det är betydligt svårare för herr Strängs egna partivänner — där har det blivit rena snurren efter herr Strängs utspel. Herr Strängs partivänner här i Stockholm t.ex. krävde förra hösten att kommunalskatten skulle höjas med 50 öre mer än vad kommunfullmäktige sedan beslöt och sade då att det var oansvarigt att ligga lägre. I år höll man sig av solidaritetsskäl på den lägre nivån, alltså den man ansåg omöjlig i fjol, och den nivån skall hållas också nästa år. Herr Strängs partivänner i Malmö sade enligt ett referat i Arbetet från ett rådslag att de var villiga att höja skatten med hela två kronor. Några dagar därefter kom herr Strängs skatteutspel, och då var lojaliteten fullständig. Jag sade i mitt anförande att det är positivt att man stoppar skattehöjningen, för också jag tror att vi nått skattetaket. Men jag vill ännu en gång säga — jag har sagt det tidigare från denna talarstol — att det är orimligt att herr Sträng inför svenska folket här skall framstå som värnet mot skattehöjningar. Under herr Strängs tid som finansminister har vi ju ändå kunnat inregistrera den största skattehöjning som någonsin har drabbat svenska folket. Man sänker nämligen inte kommunalskatterna genom att diktera att kommunerna inte får höja dem. Man måste naturligtvis också sänka kostnaderna. Men samtidigt med denna rekommendation ålägger statsmakterna kommunerna ytterligare utgifter — vi kan som exempel ta höjningen av de kommunala hyresbidragen från den 1 juli, löneskatten som inte är fullt kompenserad, barnstugornas utbyggnad osv.; allt detta skall följas upp och det måste i sin tur slå igenom i högre kostnader. Här stämmer inte lära och leverne, Jag kan också illustrera detta med att berätta att länsarbetsnämndernas folk i dagarna — vare sig det är på eget initiativ eller om det är iscensatt uppifrån — åker ut och ber kommunerna och landstingen att nu skaffa fram jobb. Hur skall det vara möjligt när inte kommunerna har några resurser? Man kan hålla skatten nere under en viss tid, om man förbrukar reserver, tar ut högre avgifter för tjänster osv. Men i det långa loppet kan man inte hålla skatten nere om inte kostnaderna sjunker. Jag kan inte finna annat än att detta utspel är avsett att klara regeringen undan kritik från medborgarna fram till nästa val. Det kan rubriceras: Efter oss syndafloden.

Herr talman! Det finns ingen möjlighet att ta upp allt vad herr Sträng anförde med anledning av mina synpunkter, men jag tycker att det är väsentligt att vi klarar ut hur det förhåller sig med skattebelastningen för näringslivet. Storleken av de lönesummor som betalas av företagen kan beräknas ligga vid ungefär 70 miljarder kronor per år. Om avgifter av olika slag uppgår till åtminstone 25 procent av denna lönesumma och företagen därigenom belastas med 15 å 20 miljarder kronor är det en klen tröst för företagen att herr Sträng kan redovisa att det mellan 1956 och 1972 blivit en minskad skattebelastning för företagen. Herr Sträng borde också tänka litet på vad som har drabbat de enskilda skattebetalarna genom det extra skatteuttaget under 1971 på 2 miljarder kronor på grund av de felaktigt utformade preliminärskattetabellerna.

Herr Sträng tyckte att det var egendomligt att näringslivet kunde orka med att betala så våldsamma ökningar av lagerinvesteringarna. Det finns naturligtvis olika förklaringar till de stora lagerökningarna. En av orsakerna är att företagen i en begynnande nedåtgående konjunktur får råvaror och lager av färdiga produkter i större utsträckning än de önskar. Företagen kan inte komma ifrån de åtaganden de gjort när de räknat med en annan konjunkturutveckling. Man har också i hög grad en ansvarskänsla mot sina anställda och låter produktionen pågå även om man inte kan sälja alla sina produkter. Det är under sådana förhållanden inte konstigt om det uppstår kraftiga lagerökningar.

Herr talman! Herr Ekström sade att han läst LO-ekonomernas rapport långt före mig. Det måste betyda att herr Ekström läst rapporten före SAP-kongressen, vilket i sin tur innebär att det finns visst fog för tanken att man senarelade publiceringen av den rapporten och gjorde det svårare inte bara för t.ex. mig att hinna läsa den. Till herr Sträng skulle jag vilja säga att vi självfallet är överens om att det i praktiken inte är så lätt att nå alla de mål vi ställt upp. Men kvar står väl ändå att oppositionen för ett år sedan angav medel som — det tror jag nästan vi kan vara överens om — skulle ha gjort läget gynnsammare än vad det i dag är.

Vi ligger fortfarande högt: Sverige är ett bra land, vi har en stark ekonomi. Men utvecklingen har medfört att det blivit relativt sett sämre än det behövt vara. En anledning härtill tror jag är den selektiva politiken. Bertil Olsson har möjligen uttalat sig för herr Sträng på det sätt som herr Sträng redovisade. Men läser man det anförande som Bertil Olsson höll den 30 maj i år inför en konferens om ungdomen och arbetslösheten finner man att han yttrade sig precis på det sätt som jag här gjort gällande. Jag skall gärna visa herr Sträng detta anförande. Jag hinner på den korta tiden inte läsa upp det. Det innehåller emellertid precis de tankegångar som jag angav. Det är intressant att se att Bertil Olsson i maj hade denna uppfattning. När det gäller småföretagen och den selektiva politiken är det bekymmersamt — jag är övertygad om det. Om herr Sträng lyssnat till andra personer i vad han kallade ”mitt planeringsråd” skulle han finna att t.ex. Erik Lundberg talat om riskerna för att man skulle få en sådan här mygelekonomi. Det är inte jag som hittat på det uttrycket, herr Sträng, utan det är en av ledamöterna i herr Strängs eget ekonomisk-politiska råd. Läs t.ex. i denna bok, Blandekonomi på villovägar, där Assar Lindbeck, partivän till herr Palme — ”min” statsminister, för att använda herr Strängs terminologi — yttrar sig om riskerna för att i detta läge få en myglingsekonomi och förklarar att småföretagen troligen får svårt att hävda sig i förhandlingarna om olika bidrag. ”Tusen småfabrikörer kan inte förhandla med regeringen om individuella subventioner.” Jag anser att vi är på väg in i en oroande utveckling. Den tål att påtalas som en långsiktig svaghet. När herr Sträng har talat i nästan en och en halv timme, tycker jag att herr Sträng borde ha haft tillfälle att g de långsiktiga svagheterna. Ekonom efter ekonom talar ju om dessa. Den sviktande företagarandan är det viktigaste hotet mot näringslivets utveckling, säger t.ex. professor Dick Ramström, Umeå.

Herr talman! Herr Kristiansson i Harplinge var faktiskt intressant att avlyssna i hans senaste inlägg. Jag fick ett intryck av att hans irritation över mig dikterades av att han tror att jag har ett behov av att stå inför svenska folket som ett värn mot skattehöjning. Jag har under de här åren vant mig vid att jag genom en energisk borgerlig propaganda brukar identifieras med allt som har med skattehöjningar att göra, och jag kommer förmodligen efter de här många åren att vara identifierad med skattehöjning så länge jag håller på med det här arbetet, och kanske sedan också. Men varför kritiserar herr Kristiansson i Harplinge över huvud taget detta nu? Han hade väl rätt att kritisera det i våras, eftersom centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet då sade nej till skattesänkningen för alla löntagare, Sedan har tydligen sommaren och den goda skörden i Halland haft den förnämliga påverkan på herr Kristiansson i Harplinge att han blev på bättre humör. Nu tycker han, liksom andra centerpartister, folkpartister och moderater, att svenska folket bör få en skattesänkning fr.o.m. den 1 januari 1973, Vi är således alla ense om detta. Då borde vi väl närmast ta varandra i famnen och säga: Låt det för en gångs skull bli slut på all partiträta! Låt det bli stor enighet över partigränserna! Men detta passar inte riktigt herr Kristiansson. Om herr Kristiansson nu har kommit till den slutsatsen, att det är bra med en skattesänkning, tycker jag emellertid att hela diskussionen bör inskränka sig till frågan om vi kan genomföra den utan kompensation till statskassan. Har vi råd med denna väldiga underbalansering av budgeten och denna starka upplåning från statens sida som herr Kristiansson anser? Det kan vi diskutera. Jag anser att vi inte har råd med detta, om det skall finnas utrymme för andra intressen. Herr Kristiansson anser däremot att man av andra intressen kan ta ytterligare ett par miljarder. Sedan bör vi väl ändå vara överens om att jag när det gäller det statskommunala bidraget till människor som har hög hyra och när det gäller byggande av barnstugor och andra goda ting aldrig har märkt någon protest från centerpartiet eller herr Kristiansson. Därför har väl de frågorna inte någonting i en debatt att göra. Herr Löfgren underströk att vad jag har sagt om skatteutvecklingen för företagen inte är fullständigt, såvida man inte tar med de sociala avgifterna. Det kan han delvis ha rätt i, men det förändrar inte huvudtendensen. De sociala avgifterna har inte fyrdubblat det svenska näringslivets skatteuttag, men de enskilda individerna har fått en fyrdubbling av sitt skatteuttag under den här perioden. Det var någon här som påstod — möjligen var det herr Burenstam Linder — att arbetsgivaravgiften är ett kommunistiskt påfund.

Herr talman! Finansministern säger att han inte har något behov av att rehabilitera sig mot skattebetalarna därför att han är så identifierad med de skattehöjningar som skett under årens lopp. Detta är måhända sant, men jag utesluter ändå inte att hans behov av att rehabilitera sig som finansminister i detta läge är större än någonsin. Sedan har jag inte på något sätt kritiserat skatteutspelet som sådant. Jag sade bara att det inte rimmar med den politik finansministern fört. Om man eldar under grytan kan man rimligen inte förhindra att den pöser över genom att lägga på locket. Det måste pösa ut genom de ventiler som finns, och för kommunerna är de enda ventilerna att ta ut avgiftshöjningar på kommunal service som inte drabbar medborgarna mindre eller lättare än skatterna. Detta är situationen sådan den är. För att kunna sänka kommunalskatten måste staten minska ambitionen och kraven på kommunerna. Nu säger finansministern att ni har inte reagerat från centerns sida. Var det inte så att vi i samband med beslutet om de kommunala hyresbidragshöjningarna yrkade att staten skulle betala en större del? Det borde väl finansministern ha i minnet. Till sist bara ett par ord om löneskatten. I mitt förra anförande sade jag att jag för framtiden ingalunda utesluter löneskatten som konjunkturinstrument. Men då skall den naturligtvis användas i rätt takt med konjunkturen och inte tvärtom vilket finansministern låter ske. Ett medgivande på den punkten kan väl i alla fall finansministern kosta på sig,

Herr talman! Herr Sträng ville göra gällande att bl.a. moderata samlingspartiet hade varit motståndare till en skattesänkning. Det är väl ändå en konstig historiebeskrivning. Är det inte på det viset att det förslag som regeringen lade fram om en sänkning av den direkta skatten skulle förenas med en höjning av de indirekta skatterna och att det totalt skulle bli en skatteökning i landet? Är det inte vidare på det viset att vi under vårriksdagen lade fram förslag om hur man verkligen skulle kunna åstadkomma en skattesänkning? Är det inte också på det viset att regeringen var med på att avslå våra förslag i den riktningen? Är det inte så att herr Sträng den 1 mars förra året sade så här: ”Jag tror att det hur otäckt det än kan låta är en korrekt bedömning att här säga ifrån att det inte är möjligt att göra några nämnvärda förändringar genom att fingra på marginaleffekterna i skattebördan.” Det är ingen imponerande planmässighet över regeringens skattesänkningspolitik, herr Sträng. Vidare är det på det viset att det är helt rätt att det var herr Sträng som uppfann löneskatten. Jag har inte ifrågasatt det. Men jag har sagt att det var vänsterpartiet kommunisterna som kom med förslaget att man skulle höja löneskatten. De var blygsamma och föreslog en procent, men herr Sträng gick upp till två procent. Är det inte vidare så att skatteutskottets ordförande herr Brandt i början av maj i en intervju i Veckans Affärer förklarade, att nu får de som står på vänsterkanten säga vad som helst, men nu är det absolut omöjligt att lägga fler bördor på företagsamheten? Det sade alltså skatteutskottets ordförande, socialdemokraten herr Brandt. Men bara några dagar därefter var han tvungen att ställa sig bakom ryggen på herr Sträng och börja slåss för det andra förslaget. De borgerliga förslagen förra hösten om hur man skulle bära sig åt för att få en bättre fräs på konjunkturen avfärdade herr Sträng mycket enkelt. Han kommer knappast ens ihåg att vi då föreslog en sänkning av mervärdeskatten med ett antal procent. Det skulle bara öka likviditeten, sade herr Sträng, och det låter ju litet mystiskt. Jag tycker det är en mycket primitiv tolkning av de ekonomiska skeendena att tro att inte de förslag som vi lade fram förra hösten skulle ha haft en betydligt stabilare effekt på sysselsättningsläget i landet. Regeringen var inte inne på någon annan linje än att en sänkning av mervärdeskatten skulle ge en för stark effekt. Nu säger herr Sträng att det bara skulle öka likviditeten någonstans. När herr Sträng läser dagens protokoll kommer han att märka att ordet myglingsekonomi var det han själv som nämnde först i dag. I mitt tidigare anförande klagade jag över att den selektiva ekonomiska politiken lätt blir orättvis genom att den sprider favörerna ojämnt. Det är ett uttryck som det är helt tillåtet att säga. Vidare uppfattar jag det som ingående i riksdagsmännens möjligheter att från den här talarstolen få citera omdömesgilla människor som herrar Lundberg och Lindbeck.

Herr talman! Den ena gången efter den andra och likaså nu genom herr Sträng kommer det fram att vi sade nej till det här skattesänkningsförslaget. Vi sade nej därför att det var ett hafsverk. Barnfamiljernas situation och de skyhöga marginalbelastningarna kvarstår ju. Det finns barnfamiljer som drabbas av ett bortfall på över 80 kronor av en merförtjänad hundralapp. Inflationens skadeverkningar finns kvar. Dem vill vi ha bort genom ett inflationsskydd. Ursprungsförslaget skulle betalas med förhöjd moms och den nya bensinskatten. Det sade vi nej till i då rådande konjunkturläge. Jag vill inte bli missförstådd på denna punkt, men folkpartiet kommer att fortsätta att kräva en ny skattepolitik, socialpolitik och ekonomisk politik som gör att det lönar sig att arbeta. Men det helt avgörande, den ekonomiska politikens huvudmål, är att det skapas fler och tryggare jobb. Endast ett fritt och friskt näringsliv kan garantera detta.

Herr talman! Det bör logiskt bli allt kortare inlägg här allteftersom tiden framskrider. Jag finner inte någon speciell anledning att bemöta herr Werner i Tyresö i vad han sade sist. Det var mera kommentarer till tidigare inlägg. Herr Löfgren behöver naturligtvis inte så häftigt försvara sitt nej från i våras när han nu har kommit över till att säga ja i höst. I den här allmänna förbrödringen kan jag väl säga att det ju är glädje i himlen när en syndare sig ångrar och bättrar, så herr Löfgren är välkommen i den skattesänkning som vi nu går till mötes. Herr Burenstam Linder borde ha lyssnat litet bättre på vad jag sade. Vad man från er sida föreslog för ett år sedan var en sänkning av arbetsgivaravgiften, och om jag inte minns fel så tillät jag mig säga en tidsmässig sänkning av momsen. Jag tillät mig vidare att säga att denna lerande åtgärder sänkning av arbetsgivaravgiften hade bara betytt en likviditetsförstärkning i företag som är likvida. Ingen bestrider det. Företagarna erkänner det själva när man talar med dem. Jag har inte träffat några som har klagat över det. Då skulle förslagen inte ha givit något arbete, det är ju det som är det väsentliga. Huruvida en tidsmässig sänkning av momsen skulle ha gett något mer arbete tror jag också man får sätta många frågetecken i kanten för, även om man försöker vara efterklok och säger att man tror detta. Slutligen vill jag säga till herr Kristiansson i Harplinge att det är väl ändå inget tvivel om att herr Kristiansson och hans partivänner tillhör de påtagligt flitiga bränslebärarna när det gäller att elda under den där grytan som omnämndes. Vi har ju ständigt besvär från regeringsbänken och från mitt parti med att hålla igen för de överbud som regelbundet blommar upp i varje valrörelse. Jag tar gift på att de kommer att framföras i ymnig utsträckning även i 1973 års valrörelse från herr Kristiansson och hans partivänner. Sedan kan jag hålla med herr Kristiansson om att löneskatten skall sättas in i rätt konjunkturläge. Vi har haft en dålig konjunktur under 1971 och 1972, och vi har inte haft någon annan höjning av löneskatten vare sig under 1971 eller 1972 än den vi i samråd beslutade om hösten 1970. Den nu kontroversiella höjningen träder i kraft den 1 januari 1973, och denna dags debatt tycks ju ge vid handen att vi håller på att förena oss om en uppfattning att en konjunkturuppgång kommer under 1973.